Herr talman! Med hänsyn till omfattningen av det ärende som avses i Kungl. Maj:ts proposition nr 58 angående anslag till marknadsrådet och konsumentombudsmannen, hemställer jag att kammaren måtte medgiva att tiden för avgivande av motioner i anledning av nämnda kungl. proposition utsträckes till det sammanträde som infaller näst efter femton dagar från det propositionen kom kammaren till handa.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

Herr talman! Herr Hans Petersson har frågat chefen för utbildningsdepartementet, om han avser vidta åtgärder för att de vuxenstuderande som enligt kungörelsen den 11 april 1969 beretts tillfälle till akademiska studier skall kunna få samtliga tidigare förvärvade akademiska betyg inskrivna i sin tentamensbok. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. omfattar. Vill han tillgodoräkna sig ytterligare poäng krävs för närvarande dispens av konsistoriet. Som jag tidigare framhållit i denna kammare räknar jag med att ansökan om sådan dispens skall behandlas med all tänkbar generositet. I fråga om prov som vuxenstuderande avlagt inom ramen för universitetscirkelverksamhet finns inga generella regler om tillgodoräknande av prov för examen. Detta innebär dock inte att tillgodoräknande av prov inte kan ske. Det är examinators sak att i varje enskilt fall avgöra om och i vilken utsträckning han kan godtaga prov från en universitetscirkel som tillräckligt bevis för att den studerande har de kunskaper och färdigheter som fordras för godkänd tentamen.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Moberg för svaret.

En student däremot får samtliga tidigare akademiska betyg införda. Man kan naturligtvis påstå att dessa vuxenstuderande genom den nu pågående försöksverksamheten fått möjligheter till högre studier som aldrig förr. Man kan emellertid tid också förstå deras förundran att inte deras men väl deras medstuderandes tidigare betyg kan bli införda i tentamensbok. Med tanke på att många av dessa vuxenstuderande bedrivit studier vid sidan av förvärvsarbetet tycker man att det borde vara rimligt att de får samma bevis för sina prestationer som de vanliga studenterna. Statsrådet har i sitt svar framhållit att han räknar med generös dispensgivning. Det är ett bra svar, för vilket jag är synnerligen tacksam. Dock kvarstår det faktum att en del av dessa vuxenstuderande alltjämt kommer i kläm. De studerar kanske med en känsla av osäkerhet beträffande bedömningen av deras tidigare studier. Det är för dem vi bör försöka göra något ytterligare, eventuellt i form av generell dispens eller — kanske allra helst — ändrade bestämmelser.
Herr talman! Låt mig för klarhetens skull konstatera att vi på denna punkt har samma uppfattning. Den försöksverksamhet med vidgat tillträde till högre utbildning som vi har påbörjat i år har fått en glädjande stor omfattning. Enligt de senaste rapporterna är det 800 personer som tagit chansen att skaffa sig denna utbildning. Jag räknar med att försöksverksamheten kommer att utvidgas och att den utvidgade verksamheten bör kunna bedrivas med tillämpning av enklare regler än de nuvarande. Kompetensutredningen kommer nämligen i sitt huvudbetänkande att behandla erfarenheterna av årets försöksverksamhet och på grundval därav lägga fram förslag till mer definitiva regler. Jag räknar med att dessa förslag kommer att framläggas senare i år. I samband med den departementsbehandling som sedan följer kommer jag — i den mån jag får tillfälle därtill — att noga pröva om man skall låta en vuxenstuderande, som skaffat sig 60 poäng, fortsätta sina studier vid filosofisk fakultet utan den dispensprövning som för närvarande krävs. skulle besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att frågan om permanent

Herr talman! Som här tidigare sagts har skördeskadeförsäkringen ofta blivit uppmärksammad i riksdagen. När försäkringen infördes 1961 krävde det samlade jordbruket att försäkringen skulle kompletteras med resultatutjämningskonto. Men den framställningen avslogs då. Denna fråga är ju fortfarande olöst trots många framställningar. Skördeskadeförsäkringen har förbättrats mycket under de år som gått, men erfarenheterna från 1969 och de utbetalningar som gjorts för ett par veckor sedan pekar på att här fortfarande finns allvarliga brister. I fem motionspar har man gjort riksdagen uppmärksam på dessa brister och föreslagit förbättringsåtgärder. Erfarenheterna i varje fall från Örebro län är sådana att motionskraven på att skördeuppskattningsområdena skall göras mindre och odlingsmässigt enhetligare framstår som mycket berättigade. Erfarenheterna pekar också på att särskilda provytegårdar för mindre allmänt odlade grödor bör tas ut. Jag syftar här i första hand på potatis, där stora variationer i år förekommit inom samma strata beroende på om grödan odlats på sandjord eller mullrik jord och om bevattning förekommit. Som ett första steg mot mindre skördeuppskattningsområden borde redan under innevarande år en omarbetning och uppmjukning av bestämmelserna för tillfälliga områdesförändringar ske. Att behov av särskilda provytegårdar för grödor som inte allmänt odlas i området föreligger kan belysas i exempel när det gäller potatis. Inom ett skördeuppskattningsområde hade man för få provytor. Man lånade därför resultatet från ett närliggande område. Men eftersom detta område var mera gynnat av jordmån och nederbörd, blev resultatet helt missvisande för det förstnämnda skördeuppskattningsområdet. I skördeskadeförsäkringen har inte tidigare specialodlingar såsom foderärter, kokärter och vallfröodlingar kunnat inordnas. Som framgår av utskottsutlåtandet pågår nu utredningar och undersökningar om detta. Jag tror att det är mycket betydelsefullt för det samlade jordbruket att man får ökad variation i växtföljderna. Man bör således underlätta och stimulera odling av mera proteinrika växter som kan bidra till självförsörjningen, t.ex. baljväxter och oljeväxter. Därför är det angeläget att även dessa specialodlingar inordnas i skördeskadeförsäkringen, så att odlarens risktagande inte blir för stort. Beträffande självrisken anses en sänkning till 12 procent fullt realistisk. Vid skördeskada innebär denna sänkning att odlaren erhåller ytterligare cirka 40—43 kronor per hektar i ersättning. Kostnaden för sänkning till 12 procent beräknas till ytterligare 25 miljoner kronor per år, och frågan är naturligtvis hur detta skall täckas in. Kostnadsfördelningen i dag innebär att jordbruket står för en tredjedel och staten för två tredjedelar av kostnaderna. Dessutom svarar staten för administrationskostnaderna. För det samlade jordbruket framstår det som absolut nödvändigt att skördeskadeförsäkringen ytterligare förbättras för att ge ökad trygghet åt näringsutövarna. I dag brukas en tredjedel av landets åkermark av arrendatorer. Speciellt kreaturslösa arrendatorer men givetvis också alla nystartade jordbruksföretag är alldeles särskilt i behov av en väl fungerande skördeskadeförsäkring. Jag är övertygad om att jordbruket är berett att påta sig sin del av de ökade kostnader detta medför. När det gäller tiden mellan skördeskadan och ersättningens utbetalande, har irritation alltid rått. Man frågar sig om det i datateknikens tidevarv skall behöva gå sex månader. Vid expertföredragning i utskottet fick vi veta att en viss reducering av tiden är möjlig, men om en verkligt påtaglig förbättring skall ske på detta område, får det ske till kostnaden av en försämrad kvalitetsbedömning av grödorna. Genom att undanta vissa specialgrödor från den första utbetalningen kan man dock uppnå betydande fördelar. Det bästa komplementet till skördeskadeförsäkringen är emellertid fortfarande ett resultatutjämningskonto. Erfarenheterna från skördeskadeåret 1969 är mycket varierande. I Örebro län finns skördeuppskattningsområden där skadorna reglerats på ett tillfredsställande sätt, men det finns också närbelägna områden där skörden varit mycket svag, men trots detta har endast små utbetalningar skett och i vissa fall helt uteblivit. Det råder i dag en mycket irriterad stämning bland jord brukarna i dessa områden, och klagoskrifter i stor mängd samt massuppvaktningar är att vänta. Trots ett mångårigt förbättringsarbete av skördeskadeförsäkringen finns fortfarande betydande brister som snabbt måste rättas till. För att gradera angelägenheten av de önskade förbättringarna vill jag sätta tryggheten och effektiviteten som nummer ett. Det innebär lägre självrisk, mindre skördeskadeområden, särskilda provytegårdar och att specialodlingarna inordnas. Som nummer två kommer formerna för utbetalningen av skördeskadeersättningen. Här vill jag ännu en gång nämna att de största nackdelarna med det nuvarande förfarandet kan elimineras med resultatutjämningskontot. Vi hade givetvis hoppats att ett enigt jordbruksutskott skulle ställa sig bakom dessa förbättringskrav för att ge mera tyngd åt framställningen. Men när så inte varit möjligt återstår endast reservationen 1 som jag yrkar bifall till. Beträffande reservationen 2 förmodar jag att motionären kommer att tala för den, och jag ber därför att helt kort få yrka bifall till densamma.

Herr talman! Den fråga som behandlas i jordbruksutskottets utlåtande nr 11 har i dessa dagar en verklig aktualitet. Skördeskadeskyddet eller skördeskadeförsäkringen, vilket ord man vill använda, framstår för många jordbrukare mera som ett lotteri än som en försäkringsform. Fjolårets svaga skörderesultat har hänsynslöst blottat de svagheter som vidlåder det nuvarande skördeskadeskyddet, även om dess brister varit kända långt tidigare. Den irritation som kommit till uttryck bland jordbrukarna är således fullt förståelig. De stora skördeförluster som är ett faktum och som genom skördeskadeskyddets ofullständighet icke föranlett rimlig ersättning Ang. skördeskadeskyddet m.m. till jordbrukarna har skapat en både naturlig och högst begriplig irritation och harm. Skördeskadeskyddet skulle ju avse att ge ett skydd mot skördenedsättning och därmed ersättning åt jordbrukarna då det sammanlagda skördevärdet var väsentligt lägre än normalt. I princip borde den verka på samma sätt som en arbetslöshetsförsäkring och garantera viss inkomsttrygghet åt den enskilde jordbrukaren. Om skörden blivit svag, förlorar odlaren en stor del av sin arbetsinkomst, och försäkringen borde då rimligen ge kompensation för detta genom skördeskadeskyddet. I nuvarande skördeskadeskydd ingår en självrisk som i genomsnitt för samtliga brukningsenheter utgör cirka 15 procent av normskördevärdet. I praktiken varierar emellertid självrisken från gård till gård beroende på olika produktionsinriktning. Vid viss specialiserad odling kan självrisken uppgå till mer än 20 procent. Låt mig säga att detta är en mycket hög självrisk, som utgör en väsentlig del av vederbörandes arbetsinkomst. I många fall, bland annat vid kreaturslösa jordbruk, kan självrisken motsvara hela den egna arbetsinkomsten för brukaren. Eftersom det kan vara stora variationer i skördeutbytet mellan olika gårdar inom ett ersättningsområde kan många jordbrukare inom delar av jordbruket reellt ha väsentligt större skördeskador än den uppskattning som konstituerar rätt till ersättning. Jag har med detta velat slå fast att även om skördeskadeskyddet vid en skördeskada träder i funktion, så medför det nuvarande systemet att jordbrukaren i många fall kan förlora hela sin arbetsinkomst. Jag vill fråga: Kan någon annan yrkesgrupp i vårt land vara tillfredsställd med en sådan försäkring vid inkomstbortfall? Vid skördeskador lika väl som vid arbetslöshet gäller ju att inkomstbortfallet är förorsakat av faktorer över vilka individen själv inte råder. Utskottets skrivning, att man inte kunnat finna några omständigheter som skulle tala för en höjning av bidraget till skördeskadefonden för att därmed möjliggöra en sänkning av självrisken, finner jag mycket egendomlig mot bakgrunden av de faktiska förhållanden som föreligger med hänsyn till fjolårets skörderesultat. Erfarenheterna från fjolåret inom stora områden med kraftiga skördeskador understryker i stället, som jag ser det, behovet av en sänkt självrisk. Hur de ökade kostnader som en sänkning av självrisken skulle medföra för samhället och det samlade jordbruket skall klaras ut får väl bli föremål för överläggningar mellan berörda parter. Vad vi i motionen krävt är en översyn av hela systemet. Men självklart är att en sänkning av självrisken är ett mycket viktigt led i att göra skördeskadeskyddet mera försäkringsmässigt och mindre lotteribetonat än vad nu är fallet. Dock är en sänkning av självrisken inte tillräcklig för att åstadkomma ett fullgott försäkringsskydd. Vi måste också komma fram till en bättre precision vid skadeberäkningarna, och detta är under alla förhållanden nödvändigt. Inom geografiskt stora områden förekommer ofta mycket betydande skillnader i skördeutbytet, särskilt i områden med stora variationer i jordarter. För att få ett säkrare underlag för bedömningen av skördeskadorna har vi i motionen föreslagit att antalet ersättningsområden blir avsevärt flera och att de därmed blir geografiskt och odlingsmässigt enhetligare. Herr Skagerlund gav här klara exempel på hur detta verkar i praktiken. Därav följer i sin tur att antalet provytegårdar utökas i motsvarande grad och vidare — som herr Skagerlund påpekade — att särskilda provytegårdar inrättas för grödor, som inte odlas allmänt inom omådet. Vi motionärer vill omskapa skördeskadeskyddet till ett försäkringssystem jämförbart med vad som finns för andra grupper som drabbas av inkomstbortfall, men då måste man också sträva efter att göra skyddet så försäkringsmäs sigt som möjligt — det är det som är det väsentliga. Det är den ambitionen som finns bakom de yrkanden som föreligger i motionsparet I: 259 och II: 296. Utskottsmajoritetens kallsinnighet gentemot våra motionsyrkanden är beklaglig, och jag hade nog föreställt mig att reservanterna också skulle kunna mobilisera litet mera glöd till förmån för de rättvisekrav som motionärerna framför.

Herr talman! I de föreliggande motionerna och de reservationer som är fogade till detta utlåtande framföres förslag om en del åtgärder i syfte att förbättra skördeskadeskyddet i olika hänseenden. I reservationen 1 framföres i första hand krav på att utbetalningar av skördeskadeersättning skall kunna ske samma år som skördeskadan uppstått. Det råder väl ingen tvekan om att ett sådant krav kan vara rimligt, och det görs också betydande ansträngningar för att åstadkomma en sådan anordning, men det är säkerligen inte lätt att finna någon godtagbar väg att komma fram på. Frågan följs dock, som redan sagts, med största uppmärksamhet av skördestatistiska nämnden, och finner nämnden någon möjlighet att komma fram till en bättre lösning, så kommer säkerligen också förslag att läggas fram. Här föreligger ju — som redan påpekats — flera motioner, och i alla dessa tas ungefär samma frågor upp. Det är inte bara självrisken utan också metodiken vid skördeuppskattningen och den tekniska utformningen av hela skördeskadeskyddet som tas upp, men dessa frågor är som sagt föremål för kontinuerlig uppmärksamhet. Man bör kanske tillägga att i skördestatistiska nämnden ingår även representanter för Lantbruksförbundet och RLF, och nämnden har till uppgift att svara för utvecklingsarbetet inom skördeskadeskyddet. Det åligger nämnden bl.a. att fortlöpande följa det statistiska och beräkningstekniska arbetet och genomföra eller låta genomföra de utredningar som nämnden bedömer erforderliga för att fullgöra nämnda arbetsuppgifter samt att lägga fram de förslag som nämnden finner erforderliga i syfte att förbättra och bygga ut skördeskadeskyddet. På grundval av = skördestatistiska nämndens arbete har det gjorts och görs fortfarande åtskilliga förbättringar av själva skyddssystemet. Sålunda har man gjort en indelning i ersättningsområden, och denna har setts över vid ett flertal tillfällen i syfte att förbättra det hela. Jag vill framhålla att det har gjorts genomgripande ändringar av indelningen i syfte att öka områdenas likformighet så att man förbättrat möjligheterna att utföra objektiva skördeuppskattningar. Bland andra pågående arbeten kan nämnas utredning av möjligheten att inordna ytterligare grödor, såsom kokärter och vallfröer i skadeskyddssystemet. Vidare eftersträvas att förlägga utbetalningarna av skördeskadeersättningarna till en tidigare tidpunkt. Den s.k. självrisken torde kunna sänkas endast genom en ytterligare ökning av det årliga medelstillskottet till skördeskadefonden. I detta sammanhang bör man väl också påminna om att statens bidrag till fonden för detta ändamål i fjol ökades från 15 till 30 miljoner kronor, medan den del som jordbruket betalar fortfarande är oförändrad, alltså 15 miljoner kronor. Ang. skördeskadeskyddet m.m. Reservationen 2 tar upp frågan om de behovsprövade skördeskadebidragen. Nu gällande regler innebär att det för ifrågavarande ändamål årligen skall stå till förfogande ett belopp motsvarande en procent av de utgående allmänna kontanta ersättningarna för skördeskador, eller, om beräkning enligt enprocentsregeln ger till resultat ett lägre belopp, 400 000 kronor. Reservanterna vill ändra förslaget på så sätt att ramen för de behovsprövade bidragen bestämmes till 2 procent och vill i anslutning till detta höja det nämnda beloppet från 400 000 kronor till 800 000 kronor. Den regel som nu gäller har tidigare fastställts av riksdagen, och utskottsmajoriteten har för sin del inte funnit anledning att föreslå någon ändring av nuvarande bestämmelser för den behovsprövade bidragsgivningen. Låt mig för ett ögonblick återgå till sänkningen av den självrisk som ingår i försäkringssystemet. Man kan naturligtvis sänka självrisken, men detta får konsekvenser. Det blir ytterligare kostnader, och dessutom måste man ställa ökade krav på precisionen i skadeberäkningarna, vilket kommer att medföra ökade administrationskostnader. En relativt liten sänkning av självrisken ökar genast medelsbehovet för finansieringen. Herr Skagerlund påpekade att det mycket väl går att sänka självrisken till 12 procent. Det gör det, men som herr Skagerlund också mycket riktigt påpekade kommer det att kosta i runt tal 25 miljoner kronor. Med nuvarande självrisknivå på 15,5 procent uppgår kostnaderna till cirka 45 miljoner kronor per år. En sänkning av självrisken till 12 procent skulle betyda ett ökat medelsbehov av 25 miljoner kronor om året. När riksdagen i fjol — som jag tidigare sade — höjde statens årliga bidrag från 15 till 30 miljoner kronor, kan man väl för närvarande knappast påräkna någon ytterligare höjning. Det är klart att om en sänkning ovillkorligen skall åstadkom mas, kan detta naturligtvis ske, om jordbrukarna själva tillför fonden ett större belopp än de 15 miljoner kronor som nu satsas. Herr talman! Till sist skulle jag vilja säga att jag faktiskt har litet svårt att på ett sätt förstå motionärerna och reservanterna.

Här görs ideliga förbättringar, och tror ni att era representanter i nämnden sitter där med skygglappar för ögonen? Jag tror det knappast. Om det vore möjligt att med en gång åstadkomma de förbättringar ni kräver, skulle säkert hela nämnden eller i varje fall representanterna för RLF och Lantbruksförbundet knappast uraktlåta att framlägga förslag om förändringar eller förbättringar. Jag anser, att vi bör ha fullt förtroende för hela nämndens arbete.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

Herr talman! Vid läsningen av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 14 gör jag på nytt reflexionen att det visionära, konstruktiva tänkandet är betydligt mindre när det gäller ”små” och vardagsnära ting än då det exempelvis är fråga om Norrlandsälvarna. För att få bättre garantier för att ansökningar från handikappade personer om att ta fosterbarn inte avslås på osakliga grunder vill jag, herr talman, trots det enhälliga utlåtandet säga några få ord som motionär. Påpekanden om denna sak har kommit utifrån fältet, från personer i kommunal verksamhet och med stor erfarenhet. I ”Råd och anvisningar” står det — utom ett helt godtagbart förbud för fosterbarnsplacering — att kontaktbesvärande lyten som synoch hörselnedsättningar och nedsatt rörelseförmåga som innebär skötselsvårigheter bör beaktas. Det är det man gör, i överkant. Formuleringarna i ”Rad och anvisningar” ges olika tolkningar i olika barnavårdsnämnder. Statens handikappråd tycker att det också finns anledning till detta. Man skriver nämligen i sitt remissutlåtande att man finner vissa punkter i dessa anvisningar diskriminerande, och man ifrågasätter starkt om de exemplifierade handikappen verkligen utgör svåra hinder för kontaktskapande och tillsyn av barn. Handikapp kan naturligtvis vara av olika grad, svårare eller lättare, och beröra olika mänskliga funktioner. Med dagens tekniska hjälpmedel som man på allt sätt utvecklar, med ökade insatser i samhällsoch byggnadsplanering etc. strävar man intensivt att normalisera de handikappades tillvaro, och man lyckas i många fall. Vi möter också betydligt skadade personer i yrkeslivet som där gör en utomordentlig insats. Vi förundras numera inte alls när vi möter skadade personer som bilförare eller som utövare av lagidrott. Vi möter rullstolsbundna och andra som praktiskt verkande eldsjälar i olika föreningsoch samhälleliga sammanhang. Men i dessa frågor finns det kvar en obegriplig fördom och en stor okunnighet, som leder till att man är förfärligt rädd att placera barn hos handikappade personer. Det ligger inte alls något fördömande i detta konstaterande. Det man kanske aldrig direkt personligen ställs inför eller möter bara sporadiskt, det leder naturligtvis omedvetet till en återhållande känsla när man står i den ställningen att man skall ta ett viktigt ansvar, som det ju är fråga om då man skall placera ut barn. Men jag anser att socialstyrelsens ”Råd och anvisningar” i många fall förstärker och bidrar till att handikappet får en större negativ betydelse än vad som är sakligt befogat när man skall handlägga ärenden av detta slag. Motionärerna har helt enkelt bara velat att man när det gäller fosterbarnsansökningar från handikappade personer skall inhämta ett sakkunnigt utlåtande för att säkerställa en rätt bedömning av handikappet från funktionell synpunkt. Barn skall aldrig betraktas som botemedel för att lindra vuxna människors lidanden. Men det finns ju heller ingen rimlig anledning att öka detta lidande på osakliga grunder genom att vägra en mycket barnkär person eller familj att få vården om andras barn när man på grund av olyck liga omständigheter inte kan få något eget. Är det fråga om släktbarn, säger beredningsutskottet, skall man ta hänsyn till detta. Släktskap är emellertid inte någon garanti för att det finns en känslobindning. Förutsättningarna är i många fall lika stora att en sådan känslobindning kan uppstå till andra personer och till handikappade personer, som man får förutsätta verkligen har ömhet och intresse för barn när de gör en ansökan av detta slag. Naturligtvis skall i dessa som i alla andra fall de sökandes personliga förutsättningar och förhållanden noggrant prövas och utredas. Man kan, herr talman, till nöds förstå att socialstyrelsen slår vakt om sitt eget tryckalster, som den anser täcka vad det är fråga om. Utskottet tar emellertid inte hänsyn till erfarenheterna ute på fältet och inte heller till statens handikappråd som man får förutsätta har sakkunskap på området. Det är för mina förståndsgåvor helt obegripligt att allmänna beredningsutskottet har avvisat en begäran som inte innebär någon utvidgning utan bara är avsedd att säkerställa en objektiv bedömning inom ramen för nu gällande bestämmelser. Detta rör väsentliga och djupt mänskliga frågor, människor som upplever sin utestängdhet nu och i dag. Förlåt mig, ledamöter av allmänna beredningsutskottet, med litet mer fantasi och med litet större försök till inlevelse i dessa problem borde man ha kunnat avstå från den hänvisning till en pågående utredning som man gör i detta utlåtande. Jag har, herr talman, intet yrkande. Punkten avslutades med en förklaring, att utskottet velat för riksdagen omförmäla vad i detta ärende förekommit.

Herr talman! Kännetecknet för en stark regering är väl att den i en svår situation vågar ta ansvar för och öppet förklara nödvändigheten av impopulära åtgärder. Den besvärliga ekonomiska situation som vi nu befinner oss i måste alltså regeringen helt ta ansvar för. Att den nationella utvecklingen i viss utsträckning har påverkat det uppkomna läget skall inte bestridas, men det fritar inte regeringen från att den förda ekonomiska politiken i Sverige på ett avgörande sätt medverkat till den aktuella situationen. Bankoutskottets utlåtande nr 18 är daterat den 19 mars i år. På s. 7 framhåller utskottsmajoriteten, att en så kraftig åtstramning av kreditpolitiken som den som genomförts under 1969 får till konsekvens att i och för sig väl motiverade låneanspråk inte kan tillgodo Ses. Jag nämnde, herr talman, att detta bankoutskottets utlåtande var daterat den 19 mars. Dagen efter bankoutskottets justering av föreliggande utlåtande, den 20 mars — kan man läsa i statsrådsprotokollet — betecknar regeringen konjunkturläget som ansträngt, så att vi nu har ett stramt kreditmarknadsläge. Detta framgår också av proposition nr 101 som helt överraskande lades på riksdagens bord under gårdagen. Jag vet inte om man i departementet den 19 mars på eftermiddagen hade hunnit läsa de reservationer som mode rata samlingspartiets talesmän avgivit. Vad vi särskilt har tryckt på i reservationerna till detta bankoutskottets utlåtande är att de varningstecken som framskymtade redan åren 1967 och 1968 enligt vår bedömning bättre borde ha beaktats av riksbanken. Herr talman! Min partikamrat herr Åkerlund kommer att närmare utveckla innehållet i reservationerna under såväl punkten 1 som punkten 2. Jag skall därför bara ta upp ett enda litet avsnitt. Personligen kan jag inte oreserverat ropa hurra åt den prioriteringsprincip som utskottsmajoriteten talar sig varm för.

Visst vill vi alla bygga bostäder i tillräcklig omfattning, men vad är det för mening med att färdigställa nya bostadsområden och samtidigt förhindra att dessa, om vilka förslag redan har framlagts, inte förses med nödvändiga serviceanordningar? Min frågeställning blir: Har regeringen saknat och saknar regeringen alltjämt politiskt mod att ändra prioriteringsprinciperna? Måste vi trots ett synnerligen ansträngt kreditläge vidhålla kravet på exempelvis byggandet av 100 000 nya lägenheter, framför allt som de enligt gårdagens förslag från början inte skall få tillgång till serviceanläggningar? Det gäller här, herr talman, inte bara frågan om det skall byggas 100 000 eller 90 000 bostäder, utan det är i själva verket nettotillskottet som är det intressanta. Bygger vi 100000 bostäder och river 40 000, blir ju nettot endast 60 000. Precis samma netto kan man uppnå, om man bygger 90 000 och river endast 30 000 lägenheter. Jag kan därför inte instämma i den prioriteringsprincip som utskottet talat sig varmt för, och det framgår också av reservation 1, till vilken jag ber att få yrka bifall. I ett läge där alla krafter borde anspännas för att tillgodose särskilt exportindustrins kapitalbehov borde enligt min mening bostadsbyggandet ha medtagits vid bedömningen av lämpliga åtgärder. Då så icke tidigare skett, är det nu hög tid att frågan aktualiseras. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 a och 2.

Herr talman!

Vad dechargen i år haft att granska och bedöma är alltså först och främst de största valutaförlusterna sedan 1946/47. För det andra har den haft att ta ställning till den hårdaste kreditåtstramningen och det högsta ränteläget i mannaminne. För det tredje har den tillika blivit ställd inför de grövsta utfall mot det svenska privatbanksväsendet som på mycket länge förekommit från offentligt håll. Hur har vi hamnat i denna situation, herr talman? Hur skall vi bedöma den, vad kan vi lära av den och vad bör vi göra för att för framtiden komma in på sunda banor? Samtliga de tre reservationer som från vårt håll fogats till detta bankoutskottets utlåtande slutar med anvisningar om vad som enligt vår mening bör göras i positiv och uppbyggande anda för att komma över puckeln i vår väg till ekonomisk hälsa för svenska folket. Våra reservationer innehåller dock även kritik, som jag hoppas att riksdagens ledamöter finner vara hovsam i formen men som vi reservanter själva anser vara stark i sak och besk till innehållet, som sanningen många gånger är att höra för den som felat. Våra reservationer berör penningoch kreditpolitiken, valutapolitiken och den s.k. 360-procentsräntan. Jag skall redogöra för dem i nämnd ordning. I grund och botten är det bristen på samordning mellan kreditpolitiken och valutapolitiken som ställt till våra nuvarande svårigheter. Det är en under flera år utsträckt process som nu mognat ut i rena krissymtom. Jag vågar säga att flagranta felbedömningar gjorts av vad våra verkliga kapitalresurser medgett oss och av vad man trott sig kunna tillåta sig i form av kreditgivning. Det är inga efterhandsrationaliseringar jag kommer med, ty vi har i tidigare års reservationer utfärdat bestämda varningar mot den släpphänta likviditetsoch kreditpolitiken. Denna har präglats av ryckighet och instabilitet, som trätt i dagen så fort smärre valutarubbningar inträffat.

Det hela var dock så tydligt skönjbart att man frågar sig varför inte riksbanken mäktade observera denna omsvängning. Så kom då i fjol det starka valutautflödet med dess omedelbara marknadsmässiga kapitalknapphet och likviditetsbrist. Hur kan någon tro att man kan häva något sådant med kreditpolitikens hjälp? Det var ju en utländsk kredit som gick förlorad när valutorna gick ned. Det blev också en häftig och stark kreditåtstramning och en reduktion med 2,5 miljarder kronor av, som det heter, den nytillkomna kreditförmedlingen. Skulle inte riksbanken, som dess bättre sent omsider reagerade riktigt, ha dragit åt tömmarna på likviditetsoch kreditpolitiken, så skulle den själv ha finansierat underskotten i valutabalansen och gett valutautflödet ett självgenererande s.k. kumulativt förlopp, som den nationalekonomiska termen lyder. Min kritik är hård mot riksbanken för att den väntade så länge med anpassningen av kreditpolitiken och därigenom tvangs göra åtstramningen så häftig och kraftig. Extra hård blev åtstramningen genom att statens och bostadsbyggandets prioriterade kreditanspråk till och med fick stiga i en reducerad kreditram. Näringslivets andel av nytillskotten till kreditmarknaden reducerades nästan till hälften av vad den var år 1968. Man kan säga att kusken-riksbanken förstod att han måste strama åt tyglarna på hästen; men det var bara i högra tömmen han drog, och så körde han hästen ner i valutadiket. Det var ett mycket olyckligt beslut riksdagen en gång fattade, och jag har själv kritiserat det i denna kammare för några år sedan, att riksbanken skulle åläggas att prioritera vissa krediter eller över huvud taget prioritera. Det är principiellt alldeles felaktigt att ge en centralbank andra direktiv än att upprätthålla det inhemska och det yttre penningvärdet genom att ålägga den att ta på sig väsensfrämmande fördelningsuppgifter, t.o.m. i detalj. Det är helt enkelt centralbankspolitisk infantilitet.

Att riksbanken under 1969 fört en restriktiv kreditpolitik har varit ofrånkomligt och riktigt, men man nödgas fälla det omdömet — såsom även gjorts inom bankofullmäktige — att riksbanken vid tillämpningen måste sträva efter att vinna allmänt förtroende och förståelse för sin politik. Det har varit särskilt påkallat, när politiken varit så drastisk på ett håll, nämligen mot näringslivet, och så frikostig på ett annat, nämligen mot staten och bostadslåneinstitutionerna. Vad de andra borgerliga partierna beträffar skall jag nöja mig med att konstatera att folkpartiet har anslutit sig till socialdemokraterna i fråga om kreditpolitiken och att centerpartiet velat motsätta sig diskontohöjningen i juli i fjol. Om riksbanken följt cp-linjen skulle måhända hundratals miljoner kronor i valutor ytterligare ha gått förlorade för landet. I fråga om valutapolitiken har inte något av de andra partierna gjort något uttalande, inte heller socialdemokraterna. Jag har år efter år tidigare uttryckt min förvåning över att utskottet, d.v.s. majoriteten, inte anser sig kunna kosta på sig någon annan yttring än den som består i att ordet valutapolitiken återfinns i rubriken till punkten 1 i utlåtandet; i övrigt ingenting alls. Jag vet inte om jag får tolka detta så att majoriteten i det väsentliga är nöjd med vad som har hänt på valutafronten, Nog är det i andra sammanhang ett tecken på att allt står väl till, om ett utskott inte finner anledning att göra någon som helst kommentar med anledning av en händelseutveckling. Då synes den vara godtagen. Jag måste fråga: Är det politisk impotens, för att tala med herr Strängs ord i ett annat sammanhang, som läggs i dagen från utskottsmajoritetens sida? För mig är detta helt ofattbart. Jag måste fråga herr Ståhle och andra majoritetens talesmän: Är ni verkligen helt och hållet nöjda med en förlust för landet av 350 miljoner dollar enbart under år 1969? Varför tiger ni? Vi reservanter har först konstaterat att kronans dollarkurs hållits oförändrad under 1969. Som alla intresserade känner till, var det måhända någon vacklan i februari månad på denna front; men det tillhör nästa års decharge, inte årets. Den direkta bindningen till dollarn har accentuerats. Detta uttalande har vi gjort för att markera ett nytt läge i förhållande till vad vi sade i fjol, då vi konstaterade att kronans värde i förhållande till guldet sjunkit cirka 20 procent genom den dåvarande allmänna guldprisstegringen. Genom vårt medlemskap i internationella valutafonden har kronan som bekant en dubbel bindning, dels till guldet, dels till dollarn. Men den ändringen har inträffat att guldets ställning i förhållande till världens länder och internationella valutafonden har undergått en viss icke oväsentlig förskjutning under fjolåret. I verkligheten har den stärkts, men kronan har bundits mer till dollarn än till guldet. Framtiden får utvisa vad detta kommer att innebära för kronans del. Genom en mellan Sydafrikanska republiken och Förenta staterna träffad överenskommelse, som även vissa europeiska länder och Internationella valutafonden på förhand diskuterat, har förutsättningarna för guldtillförseln till det internationella valutasystemet reglerats från årsskiftet. Dels har guldets nyckelroll konfirmerats, dels skall den s.k. tvåprismarknaden bestå med förpliktelser nu för Internationella valutafonden att köpa allt det guld som inte kan säljas på fria marknaden till högre pris och som Sydafrika önskar sälja — köpa det för 35 dollar per ounce. Ett minimipris, ett golv, har därmed lagts för guldpriset. För den internationella räntenivån, som ju har betydelse också för vårt lands ränteläge, är detta av vikt, eftersom likviditetstillskott av guld till det internationella betalningssystemet kan få räntesänkande effekt, medan uteblivna tillskott också kan verka höjande på densamma. För vårt lands del betyder nu detta att även vi har via Internationella valutafonden inkopplats på guldköpsarrangemangen. Som alla här vet, har jag önskat att vi tidigare själva hade ordnat denna angelägenhet genom att förstärka vår guldkassa. Men det har jag tyvärr inte fått gehör för. Nu tvingas vi vara med, men på ett annat och för oss sämre sätt. Vår guldkassa är, som vi framhåller återigen i vår reservation, liten vid en internationell jämförelse. Det kommer att visa sig redan om ett par dagar, då regeringen förelägger riksdagen nya förslag, som jag skall återkomma till när frågan har aktualiserats, Det är verkligen beklagligt att man så envist har avvisat vår guldköpspolitik, när den ännu kunde utföras förhållandevis enkelt. Vad som nu på valutapolitikens område framstår såsom det väsentligaste är att åter bygga upp valutakassan, d.v.s. i praktiken blir det nu dollarförråden, eftersom kronan har bundits starkare till dollarn, vilket jag nyss sade. Det är ju dollar våra valutaförluster har gällt, och det blir dollar som måste återanskaffas, eftersom dollarn är den i praktiken enda valuta som är internationellt gångbar i stor skala. I enlighet med intentioner som har kommit till uttryck inom bankofullmäktige måste nu återuppbyggnaden av valutakassan ges högsta prioritet. Valutastyrelsen har i sin berättelse såsom en möjlighet pekat på en långsiktig basering av vår betalningsbalans på kapitalimport. Enligt reservanternas mening kan en sådan politik inte vara tillrådlig, alldeles bortsett från vilka möjligheterna är för det s.k. rika Sverige att leva på fattigare länders lån. Rent temporärt finns naturligtvis en teoretisk möjlighet att utnyttja Internationella valutafondens resurser, och eventuellt kanske några andra tillfälliga lånemöjligheter. Att basera vårt lands valutapolitik på sådana tillfälliga ar rangemang kan dock inte rekommenderas. Vi måste ta oss själva i kragen och rätta till de misstag som obestridligen har gjorts. Det kommer vi til syvende og sidst inte ifrån, hur mycket vi än skulle försöka vigga oss fram i livet med lån och växlar. Herr talman! Såsom ett led i riksbankens kreditpolitik bemyndigade bankofullmäktige på riksbankschefens begäran denne att vidta åtgärder för en direkt begränsning av bankernas upplåning i riksbanken. Det är denna fråga som behandlas i reservation 3 under punkten 2. Bemyndigandet gavs den 10 juli i fjol. Det var med andra ord en delegation av en fullmakt till riksbankschefen. Den var inte tidsbegränsad. Den förutsatte att bankerna skulle erhålla av riksbankschefen fastställda, föränderliga s.k. limiter för sin upplåning i riksbanken. Extra stöd kunde erhållas på, som det hette, okonventionella och speciella villkor. Dessa villkor hemlighölls, men det sades att de i efterhand kunde komma att mildras. Riksdagens revisorer, som även har att revidera riksbanken, har tagit upp frågan om den rättsliga grunden för detta förfarande och anmodat ställföreträdande justitiecombudsmannen Wennergren att verkställa en utredning, självfallet utanför sin ordinarie tjänstgöring. Justitieombudsmannen Wennergren har för sin del funnit att denna rättsliga grund måste sökas inom avtalsfrihetens civilrättsliga ram och i riksbankens frihet att sköta penningpolitiken. Utskottsmajoriteten anser att rättsgrunden väsentligen ligger på offentligrättens grund, och jag delar för min del i all anspråkslöshet den meningen. Emellertid minskar inte detta enligt min uppfattning det krav som just därigenom måste ställas på en offentlig institution som riksbanken att uppträda med öppet visir. Frågan om limiterna har emellertid också en penningpolitisk sida. Justitieombudsmannen Wennergren ingår inte på denna fråga, som han anser ligga utanför hans uppdrag. Riksdagsrevisorerna framhåller att den penningpolitiska sidan får bedömas i ett större sammanhang vid granskningen av penningoch valutapolitiken. Det tillkommer alltså bankoutskottets ledamöter att göra denna bedömning. Vi reservanter har därvid framfört vissa kritiska synpunkter och önskemål i reservationen 3. Utskottets majoritet finner intet skäl för närvarande att ingripa reglerande mot den penningpolitiska användningen av limiterna och är helt nöjd — naturligtvis, hade jag så när sagt. Hade, herr talman, något annat varit att vänta? Den nya metodiken är emellertid ingenting okänt i andra länder än vårt. Det är bara det att när den tillämpas riktar den sig inte bara mot bankerna. Staten är utomlands snarare den som oftast är underkastad upplåningsbegränsningar. Här i vårt land gynnas däremot staten speciellt. Sådant kan också förekomma i andra länder, i synnerhet om där föreligger särskilt kritiska situationer. Som så allvarlig har jag dock inte kunnat finna fjolårets situation vara. Eftersom det nu introducerats en ny metodik till de redan existerande, såsom likviditetsoch kassakvoter, så anser vi att metodiken bör allsidigt prövas med avseende på dess syfte, innehåll och former. Eljest finns risk för att skönsmässighet och godtycke utvecklas. Om tekniken skall bibehållas, bör man också göra den generellt verkande, så att inte endast bankerna utan även staten och = bostadslåneinstitutionerna kommer in under den. Därför begär vi en utredning av frågan. Vad beträffar 1969 års utlåningsbegränsning anser vi i och för sig syftet därmed motiverat och har funnit åtgärderna tjänliga. Det är alltså rent tekniskt som de varit tjänliga. Syftets nödvändighet bestrider vi inte. Däremot är vi skeptiska till lämpligheten i metoden — det vill jag inte sticka under stol med. Det är många skäl för detta, såsom jag redan pekat på. Andra sådana skäl är brister i själva förfarandet. Det har sålunda, som jag tidigare nämnt, saknats tidsbegränsning i bemyndigandet. Hur länge skall detta förfarande för övrigt få fortsätta? Vet någon det? I varje fall vet icke bankoutskottets ledamöter något om detta. De okonventionella och kännbara villkoren är för vittgående. Nu vet de berörda vad dessa villkor gått ut på. Men vet de något om vad riksbankschefen nästa gång kommer att finna vara ”okonventionellt och kännbart”? Vet någon här det? Detta kan enligt vår mening inte vara en tillfredsställande ordning. Justiticombudsmannen Wennergren har lämnat det öppet om en 360-procentig ränta står sig inför en domstolsprövning. Skulle han verkligen ha sagt så, om han tror på att den skulle stå sig? Jag vet inte, men detta är heller inte ett tillfredsställande tillstånd i vårt samhälle. Från rättssäkerhetssynpunkt måste full klarhet råda om riksbankens intentioner. Riksbanken kan enligt vår mening aldrig nå förtroende inom vad som utomlands brukar kallas den officiella familjen. Detta uttryck anger att i denna familj av centralbanker och affärsbanker skall råda ett gott och förtroendefullt förhållande. Ett sådant förtroende kan icke råda, om man tillgriper alltför drastiska åtgärder i sin politik, alltför överraskande och alltför svåra att förstå. Förtroendefull samverkan är ändå en nödvändig förutsättning för ait vårt bankväsende skall kunna fungera och lösa de stora uppgifter som förestår. Jag vill, herr talman, med åberopande av vad jag anfört hemställa att riksdagen måtte med gillande av de uttalanden som innefattas i reservationerna 1a och 2 vid punkten 1 lägga utskottets omförmälan till handlingarna.

Herr talman! Den ekonomiska utvecklingen i vårt land under år 1969 karakteriserades av en snabb konjunkturuppgång och av betydande påfrestningar på vår betalningsbalans. Det är mot denna bakgrund som bankofullmäktiges åtgärder på det kreditoch valutapolitiska området måste bedömas. Konjunkturuppgången inleddes under andra halvåret 1968 men tog fart först under år 1969. Denna utveckling motiverade att den ekonomiska politiken lades om i åtstramande riktning. Denna omläggning skedde inom arbetsmarknadspolitiken, inom byggnadsregleringen, genom uppskov med statliga industribeställningar etc. Ett väsentligt inslag i åtstramningen var den skärpning av kreditpolitiken som vidtogs i ett par etapper och som med särskild styrka genomfördes under andra halvåret i fjol. En första serie av kreditpolitiska restriktionsåtgärder beslöts av bankofullmäktige i februari. Då höjdes diskontot från 5 till 6 procent. Vidare föreskrevs om likviditetskvoter för affärsbankerna enligt gällande beredskapslagstiftning om likviditetsoch kassakvoter. Slutligen träffades överenskommelser om placeringsregler mellan å ena sidan riksbanken och å andra sidan sparbankerna, postbanken, försäkringsbolagen, allmänna pensionsfonden och centralkassorna för jordbrukskredit. I juli beslöt fullmäktige om åtgärder avsedda att ytterligare skärpa kreditpolitiken. Diskontot höjdes med en procentenhet till 7 procent. Vidare förordnades om kassakvoter för affärsbankerna enligt beredskapslagstiftningen. Slut ligen bemyndigade fullmäktige enhälligt riksbankschefen att vidta åtgärder för att direkt begränsa bankernas upplåningsmöjligheter i riksbanken. På grundval av detta bemyndigande fastställdes individuella tak för affärsbankernas upplåning i riksbanken, som tillämpades fr.o.m. den 15 augusti. Lånetaken justerades efter hand, och hänsyn togs då bl.a. till säsongvariationer i bankernas upplåningsbehov och till i vilken utsträckning bankerna begränsat sin utlåning till andra ändamål än bostadsbyggande. Slutligen vidtogs i september vissa åtgärder inom valutaregleringens område, som mer direkt var inriktade på att motverka försämringen av betalningsbalansen. Effekten av de åtgärder jag här i korthet har beskrivit blev en markant åtstramning av kreditmarknaden. Under andra halvåret 1969 avstannade kreditexpansionen, och den totala nytillkomna kreditförmedlingen på den organiserade kreditmarknaden blev för hela året 2,6 miljarder kronor mindre än under år 1968. När det gäller bedömningen av bankofullmäktiges åtgärder på kreditoch valutapolitikens områden vill jag först konstatera att den inhemska konjunkturuppgången och påfrestningarna på vår yttre balans nödvändiggjorde en åtstramning av den ekonomiska politiken. Denna slutsats råder det, såvitt jag kan förstå, allmän enighet om. Jag kan citera vad utskottet skriver: ”Stora krav ställdes därvid på kreditpolitiken, särskilt som möjligheterna att tillgripa andra ekonomisk-politiska medel var begränsade. Enligt utskottets mening har således den kraftiga skärpning av kreditpolitiken som genomförts varit ett nödvändigt huvudmoment i strävandena att bevara den samhällsekonomiska balansen. Bankofullmäktiges allmänna uppläggning av kreditpolitiken, om vilken enighet rått inom fullmäktige, kan utskottet alltså helt ansluta sig till.” Jag tycker att det är väsentligt att slå fast vad som här sägs, nämligen att bankofullmäktige varit eniga när det gäller den allmänna uppläggningen av kreditpolitiken och att utskottet ansluter sig till denna uppläggning. Bakom skrivningen från utskottet står såväl de socialdemokratiska ledamöterna som mittenpartiernas företrädare. Har jag tolkat den moderata reservationen 1 a rätt så vitsordar man även från det hållet behovet av en kreditåtstramning. Sedan kommer jag till frågan om det sätt på vilket kreditåtstramningen genomförts och de medel som kommit till användning. På den punkten anser utskottsmajoriteten att bankofullmäktiges åtgärder har varit väl avvägda. Bakom den bedömningen står socialdemokraterna och folkpartisterna i utskottet och — utom i fråga om räntehöjningen i juli, som herr Nils Theodor Larsson pläderat för även centerpartisterna. På moderat håll har man däremot inte kunnat ansluta sig till utskottsmajoritetens bedömning av bankofullmäktiges politik, som också framgått av herrar Åkerlunds och Strandbergs anföranden tidigare. Man har presenterat alternativa skrivningar beträffande såväl kreditpolitiken och valutapolitiken som de åtgärder för en direkt begränsning av bankernas upplåning i riksbanken som vidtagits. Låt mig först ta upp ett par punkter i reservationen rörande kreditpolitiken. En huvudsynpunkt där tycks vara att kreditåtstramningen under 1969 visserligen varit nödvändig men att den blev alltför häftig och stark och att en stramare politik bort föras redan under 1967 och 1968. Nu skall vi väl inte här diskutera kreditpolitiken under 1967 och 1968, men jag kan inte underlåta att säga att reservanterna helt bortsett från det väsentliga avvägningsproblemet för kreditpolitiken under dessa år. Under 1967 och större delen av 1968 var ju det allmänna konjunkturläget sådant att en lätt kreditpolitik var motiverad, samtidigt som valutautvecklingen tidvis ställde krav på en åtstramning. Att en stramare kreditpolitik med åtföljande negativa konsekvenser för produktion och sysselsättning skulle ha varit motiverad under denna period kan jag inte finna. Under fjolåret däremot nödvändiggjorde tendenserna i fråga om såväl den inhemska konjunkturutvecklingen som den yttre balansen en skärpning av kreditpolitiken. På den punkten tycks vi vara ense. En annan fråga som tas upp i reservationen gäller kreditgivningens fördelning på olika grupper av låntagare. Reservanterna anser tydligen att näringslivet inte fått en tillräcklig andel av krediterna. Reservanterna säger om detta att ”även vid nuvarande reglering av kreditmarknaden möjlighet funnits till en sådan avvägning mellan olika behov att näringslivets angelägna kreditanspråk blivit tillgodosedda i högre grad”. Men en ökad andel för näringslivet måste ju ha inneburit mindre andelar för andra sektorer, eftersom reservanterna inte anser att det totala kreditutbudet bort göras större, Och mycket riktigt: staten och bostadsbyggandet borde enligt reservanterna inte ha tillåtits att få sina kreditbehov tillgodosedda. Jag citerar: ”De generella direktiven om prioritering av krediter för statens och bostadsbyggandets behov bör enligt utskotteis uppfattning inte ges en så snäv tolkning att klart menliga följder inträder för valutautvecklingen.” Jag finner detta ställningstagande uppseendeväckande. Riksdagen fattar ju beslut om statens utgifter och inkomster och tar därvid ställning till statsupplåningens storlek. Riksdagen fattar också beslut beträffande omfattningen av bostadsbyggandet. Men nu rekommenderar alltså moderata samlingspartiet bankofullmäktige att sabotera statsmakternas beslut genom att inte släppa fram den upplåning som ett genomförande av dessa beslut kräver. I det sammanhanget vill jag erinra om vad bankoutskottet uttalade i sitt av riksdagen godkända utlåtande nr 17 år 1962 i anledning av förslag till lag om bl.a. likviditetsoch kassakvoter samt placeringskvoter. I fråga om statens och bostadsbyggandets upplåning framhöll utskottet: ”Beslut om hur stor del av samhällets resurser som skall ägnas åt statliga ändamål och åt bostadsbyggande fattas av riksdagen. För de organ som handhar de kreditpolitiska instrumenten är dessa beslut ett faktum som måste tagas till utgångspunkt för handlandet. Medel för dessa ändamål får förutsättas komma att uppbådas under alla förhållanden.” Bakom detta uttalande stod bl.a. högerpartiet. De riktlinjer som slogs fast vid det tillfället har också under den återstående delen av 1960 talet allmänt ansetts böra ligga till grund för fördelningen av kreditutrymmet. Herr talman! Om moderata samlingspartiet nu vill ha någon ändring av de här angivna principerna är det enligt min mening inte rätta vägen att rekommendera bankofullmäktige att bryta mot dem. Låt mig så gå över till den moderata reservationen beträffande valutapolitiken. Den innehåller flera dunkla punkter som jag något vill kommentera. Först beskrivs den valutapolitiska målsättningen under år 1969 på det sättet att den gått ut på att hävda kronans yttre värde i förhållande till den amerikanska dollarn och inneburit bindning med ytterligare inriktning på dollarn. Nu är det väl emellertid så att nästan alla länder i västvärlden upprätthåller paritetsvärdet på sina valutor genom att köpa respektive sälja dollar — det finns dock ett fåtal länder som inte har något deklarerat paritetsvärde. Mot den bakgrunden vore det intressant att av herr Åkerlund få veta vad det är för mening i att säga att kronans yttre värde har hävdats just i förhållande till dollarn. Och vad finns det för grund för uttalandet om bindning med ytterligare inriktning på dollarn? Sedan gäller det frågan om det sydaf rikanska guldet.

Där sägs att direktionen för valutafonden genom beslut den 30 december 1969 tills vidare fastställt de riktlinjer som fonden skall tillämpa för guldköp från Sydafrika. Enligt dessa kan Sydafrika räkna med att till fonden sälja nyproducerat guld under två förutsättningar: om landet behöver utländska valutor av betalningsbalansskäl och om guldpriset på den fria marknaden sjunkit till eller under 35 US-dollar per ounce. Å andra sidan förutsätts att Sydafrika i mån av behov säljer guld till den fria marknaden om priset där ligger över 35 US dollar per ounce. Det förutsätts vidare att valutafondens medlemsländer normalt inte köper guld direkt från Sydafrika eller från den fria marknaden. Reservanternas beskrivning stämmer alltså inte med bankofullmäktiges redovisning. Det normala torde i själva verket bli att Sydafrikas guldproduktion åtminstone till större delen kommer att avsättas på den fria marknaden. Sedan påstår reservanterna: ”Den träffade guldöverenskommelsen borde emellertid kunna tillföra det internationella valutasystemet och de internationella penningoch kreditmarknaderna erforderliga likviditetstillskott för att en lägre räntenivå skall nås.” Även denna bedömning finner jag ganska märklig. Sydafrikas hela årliga guldproduktion kan värderas till cirka en miljard dollar, om man räknar med priset 35 dollar per ounce. Det behövliga tillskottet till världens valutareserver beräknas till cirka 5 miljarder dollar. Eftersom bara en ringa del av Sydafrikas guldproduktion beräknas komma att ingå i valutareserverna, är det svårt att förstå att detta skulle kunna få någon betydelse för det internationella ränteläget. Utvecklingen av det internationella ränteläget torde bli beroende av helt andra omständigheter än guld, framför allt, enligt min uppfattning, av den ekonomiska politik som kommer att föras i de ledande industriländerna. Beträffande riksbankens valutapolitik framhåller reservanterna att guldkassan borde ha förstärkts under 1969. Jag har många gånger tidigare haft anledning att i mina diskussioner med herr Åkerlund betona att jag inte förstår, varför riksbanken skulle öka sina guldbehållningar. Jag skall därför inte nu återigen upprepa argumenten för min ståndpunkt. Det kan räcka med att konstatera att moderata samlingspartiet — eller skall jag säga herr Åkerlund — torde stå ganska ensam i sin bedömning av guldets roll som reservtillgång. Avslutningsvis säger reservanterna att riksbanken nu bör ge återuppbyggnaden av guldoch valutakassan högsta prioritet. Om detta betyder något annat än att vi bör söka åstadkomma en förstärkning av vår betalningsbalans har jag litet svårt att förstå innebörden. Syftet kan väl inte vara att riksbanken bör ytterligare kraftigt skärpa kreditpolitiken. Att vi långsiktigt skulle basera vår betalningsbalans på kapitalimport är det väl ingen som har förordat. Slutligen har moderata samlingspartiet reserverat sig mot utskottsmajoritetens skrivning beträffande de åtgärder som under 1969 vidtogs för att direkt begränsa bankernas upplåning i riksbanken. Där konstaterar jag först att reservanterna beträffande upplåningsbegränsningarna anser ”att deras syfte varit motiverat och åtgärderna i huvudsak tjänliga i rådande situation”. Man riktar emellertid kritik mot fullmäktiges sätt att delegera verkställigheten av åtgärderna till riksbankschefen. Man anser tydligen att delegationen borde gjorts tidsbegränsad och att den fått en alltför vittgående tillämpning. I detta senare avseende hänvisas till att varken bankofullmäktige eller Skandinaviska banken — vad Skandinaviska banken har att göra med frågan om delegation framgår inte — hade kännedom om villkoren för den upplåning som kunde medges utöver fastställda lånetak. Att verkställigheten av en upplåningsbegränsning av det slag det här är fråga om måste av fullmäktige överlåtas på riksbankschefen finner jag ganska naturligt. Sedan anser jag att det bör ankomma på fullmäktige själva i första hand att avgöra i vilken mån man löpande vill följa verkställigheten av det bemyndigande man givit riksbankschefen. Jag tycker inte att vad som har förevarit ger riksdagen anledning att komma med några anmärkningar i det avseendet. Herr talman! Jag vill avslutningsvis konstatera att utskottets granskning av bankofullmäktiges fögderi under 1969 har resulterat i en vittgående enighet i bedömningen. Utskottets socialdemokratiska, folkpartistiska och centerpartistiska ledamöter ansluter sig helt till fullmäktiges allmänna uppläggning av kreditpolitiken och till fullmäktiges avvägning av de olika medel som kommit till användning. Jag bortser då från att centerpartiets representanter ansett att räntehöjningen i juli inte bort ske. Endast moderata samlingspartiets företrädare i utskottet har på en rad punkter drivit särmeningar, som de inte kunnat få gehör för hos de båda andra oppositionspartierna. Jag frågar mig faktiskt om man har möjlighet att få gehör för alla dessa synpunkter inom de egna 1eden. Herr talman! Jag vill med detta yrka, att utskottets omförmälan läggs till handlingarna med gillande av vad utskottet anfört.

Herr talman! Jag vill börja med att framföra ett tack till herr Ståhle för att han var så angelägen att läsa upp långa stycken ur vår reservation. Det bör ha bidragit till att skapa klarhet om vad vi vill och vad vi har kritiserat. Jag skall ta upp några av de invändningar som herr Ståhle gjort mot oss. På kreditpolitikens område gäller det här, kan man säga, en bedömning av sättet att genomföra kreditåtstramningen och fördelningen av denna kreditåtstramning på de olika objekten. Herr Ståhle anser att man måste begränsa sig till tiden 1 januari 1969— 31 december 1969 och helt blunda för vad som förevarit under åren 1967 och 1968. Men det kan inte vi göra, herr Ståhle, helt enkelt därför att vi har angivit klart avvikande meningar om politiken under dessa båda år, och vad som hände under de åren är, som jag nämnde, grundläggande för vad som inträffade under år 1969. Det drastiska i kreditåtstramningen tror jag inte jag behöver uppehålla mig länge vid. Svensk företagsamhet och svenskt näringsliv känner nog väl till hur det verkar för dem. Däremot har vi kritiserat prioriteringsförfarandet, som inneburit att vissa sektorer blivit gynnade, den statliga och bostadsbyggandet. Herr Ståhle åberopar ett så gammalt beslut som det riksdagen fattade 1962 på grundval av bankoutskottets utlåtande den gången. Han menar tydligen att det beslutet skall gälla även under 1969. Om däremot jag åberopar vad som har förevarit under åren 1967 och 1968, som ligger mycket närmare i tiden, så anser herr Ståhle att man inte skall ta hänsyn till det. Däremot skall vi enligt hans mening ta hänsyn till det gamla beslutet från 1962, även om herr Ståhle rimligen bör veta att ingen riksdag binder en annan. 1970 års riksdag behöver alltså inte känna sig bunden av tidigare fattade beslut. Därtill kommer att vi, herr Ståhle, vid ett senare tillfälle än år 1962 — jag vill minnas att det var 1965 — uttalat mycket bestämda protester mot att statsutskottet åsidosatte bankoutskottet och sände en rekommendation från riksdagen innebärande direktiv till bankofullmäktige att föra en prioriteringspolitik för bostadsändamål. Vi reagerade mycket starkt häremot år 1965. Vidare måste man hålla i minnet att det här var fråga om allmänt hållna direktiv, och riksbanken har självfallet också betraktat dem som sådana. Eljest skulle den helt frånsäga sig varje som helst kreditkontroll respektive sin rätt att framföra synpunkter på statens utgiftspolitik, finanspolitikens roll och sättet att tillföra krediter till vissa prioriteringsområden. = Riksbanksfullmäktige brukar alls inte vara tysta när det gäller sådana saker. Någon rekommendation att bryta riksdagens direktiv har vi alls inte framfört. Däremot har vi sagt att inom direktivens ram finns mycket väl möjligheter för riksbanken att agera självständigt. Vad så beträffar frågan om guldet och dess roll är min tid här i talarstolen så knapp att jag inte mer ingående kan gå in på den frågan. Låt mig emellertid lämna en upplysning till herr Ståhle och till övriga som kan vara intresserade av att veta något om skrivningen i riksbankens förvaltningsberättelse och det material på vilket jag baserat mina bedömningar. Bankofullmäktiges skrivelse är avgiven den 8 januari i år. Det är ett välkänt faktum att Internationella valutafonden dagen efter, den 9 januari, gav ut en kommuniké som redogjorde för hur guldavtalet skulle tolkas. Denna redogörelse sammanfaller tämligen väl med den i riksbankens verksamhetsberättelse. I nästa nummer av International Financial News Survey däremot, som jag rekommenderar intresserade att läsa, är överenskommelsen i detalj redovisad, genom att man publicerar själva fördragstexten. I den står någonting annat än vad vi först fick veta i riksbankens version, och den förtydligar även den åberopade texten från den 9 januari. Låt mig bara i korthet peka på en sak som herr Ståhle nämnde, Jag vill fästa uppmärksamheten på att'ordet ”normalt”, som återfinns även i riksbankens förvaltningsberättelses skrivning, är en ren felöversättning av vad som står i fördragstexten och i den korrespondens som förts mellan Förenta staterna och Sydafrika. Jag vidhåller alltså att vad jag sagt ger en korrekt bild av läget, och jag skall gärna återkomma så fort jag får tillfälle.

Herr talman! Det är självklart, som också herr Åkerlund sagt, att man kan ha delade meningar om på vilket sätt tillgängliga medel skall prioriteras. Men det är ju riksdagen som beslutat om den prioritering som skall ske, bl.a. till bostadsbyggandet. Vi har alla deltagit i riksdagebehandlingen och gemensamt fattat det beslut som ligger bakom denna styrning av tillgängligt kapital. Vad sedan gäller herr Åkerlunds invändning emot att jag gick så långt tillbaka i tiden som till 1962 och åberopade det beslut som då fattades, vill jag bara säga att det var då man lade grunden till den lagstiftning som gäller den ekonomiska politiken och som sedan förnyats vart tredje år. Vi har ju möjligheter att varje år komma med nya förslag, och 1969 gjorde riksdagen ett uttalande på den punkten, så det är inte något märkligt.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i den intressanta kreditoch valutapolitiska debatten mellan herr Ståhle och herr Åkerlund. Vad jag fäst mig vid och vad jag vill ta upp är ett avsnitt i bankoutskottets utlåtande under punkten 2, vars innebörd är så oklar att jag gärna skulle vilja ha ett förtydligande från utskottets talesmän. I varje fall borde de generella slutsatser som man eventuellt kan dra av detta avsnitt ha blivit rakt motsatta dem som utskottet tycks ha dragit. Jag betonar ordet ”tycks”, för om jag missuppfattat vad utskottet i själva verket har avsett, så är det bara bra.

Vanliga avtalsregler, som reglerar affärstransaktioner mellan vanliga parter, skulle alltså vara tillämpliga, men därjämte skulle riksbanken ha att handla som myndighet, ha offentligrättsliga befogenheter och också ett offentligrättsligt ansvar. Litet längre fram i bankoutskottets utlåtande, nämligen i fjärde stycket på sidan 8, erinrar utskottet om att syftet med den Wennergrenska utredningen var att klarlägga den rättsliga grunden för de åtgärder som riksbanken vidtagit för att begränsa bankernas upplåning. Utskottet tillägger: ”Vad utredningsmannen anfört ger inte utskottet anledning till annat uttalande än att utskottet för sin del finner det uppenbart att en rättslig bedömning av riksbankens handlande på det kreditpoli tiska området måste göras väsentligen från offentligrättslig och icke från civilrättslig utgångspunkt.” Utskottets tolkning av Wennergrens yttrande måste alltså innebära att de offentligrättsliga aspekterna bör dominera. Häremot kan väl ingen erinran framföras. En läsare får emellertid av skrivsättet lätt den uppfattningen — och det är på denna punkt jag vore tacksam för ett klarläggande — att detta förhållande skulle ge riksbanken, liksom — får man väl förutsätta — andra offentliga organ, större handlingsfrihet än vad vederbörande skulle ha haft på det rent privaträttsliga planet. Det skulle alltså vara mot den bakgrunden som riksbankens handlingssätt inte borde föranleda någon kritik. De slutsatser som utskottet drar i sin egen bedömning av riksbankens handlande tyder på att det är denna tolkning som avses. Detta kan icke vara riktigt. Jag har nämligen som politiker och inte minst som jurist den alldeles bestämda uppfattningen att offentliga myndigheters handlande är och måste vara långt mera reglerat och begränsat än vad som gäller enskilda organ på det civilrättsliga fältet. I avtalsförhållanden mellan enskilda individer föreligger handlingsfrihet inom de ramar som svensk lagstiftning drar upp, och vårt rättssystem tillerkänner som bekant enskilda mycket stor rörelsefrihet. Tvingande regler är mycket sällsynta. Då det däremot gäller myndighetsutövning har i varje fall min juristgeneration fått lära sig att myndigheterna för sitt handlande måste ha som det brukar heta ”laga grund”. Att handla godtyckligt eller skönsmässigt utan klara författningsregler eller förvaltningsbestämmelser kan alltså inte komma i fråga. Med myndighetsutövningen följer att handlandet skall vara normbundet och följdriktigt, att lika fall skall behandlas lika och att de enskilda som drabbas av de offentliga besluten på förhand klart skall kunna bedöma var gränserna för deras handlingsfrihet skall dras och också veta de konsekvenser som inträder om man bryter mot bestämmelserna. Jag skall inte gå in på själva sakfrågan och alltså inte uttala någon egen mening om huruvida riksbanken eller riksbankschefen har handlat på det sätt som en utövare av offentliga maktbefogenheter bör handla. Det är de generella aspekterna jag vill ta upp. Vad jag vill ha är ett klarläggande uttalande från utskottets sida då det gäller kraven på offentligrättsliga organs normbundna handlande. Vilken uppfattning har utskottet i det hänseendet? Har jag missuppfattat utskottet, då jag i varje fall mellan raderna tycker mig kunna utläsa den enligt min mening felaktiga uppfattningen att myndighetsutövning skulle kunna ges större rörelsefrihet och mera utrymme för skönsmässiga åtgärder än motsvarande aktivitet inom de ramar som civilrätten drar upp för enskilda individers eller organs handlande? Detta är en betydelsefull fråga, herr Ståhle. Jag vore tacksam om jag kunde få ett klart besked från utskottet. Ingen vore lyckligare än jag om jag hade missuppfattat utskottets mening och om utskottets representant ville förklara sig dela min uppfattning rörande de begränsningar i handlingsfriheten för offentliga organ som gällande allmänna förvaltningsprinciper i vårt land förutsätter.

Herr talman! Den utredning som herr Bohman åberopar har tillkommit på initiativ av riksdagens revisorer. Den skrivning som vi presenterar i utskottsutlåtandet får tolkas så att utredningsmannen har diskuterat riksbankens åtgärd dels mot bakgrund av civilrättsliga regler, dels, som han säger, ur ”en offentligrättslig infallsvinkel”. I det första sammanhanget har han bl.a. sagt att den omständigheten att riksbanken äger frihet att bestämma över sina prestationer skiljer riksbanken från de flesta övriga offentliga inrättningar med affärsoch serviceuppgifter. Detta talar på ett särskilt sätt för en tillämpning av civilrättsliga regler, d.v.s. regler om bl.a. avtal och försträckning. Då har det t.ex. blivit anledning för honom att diskutera, huruvida en domstol skulle kunna tänkas jämka den uttagna s.k. straffräntan enligt avtalslagens regler om jämkning av oskäligt vite. Den frågan står naturligtvis öppen. Men vad utskottet velat med sitt uttalande är att framhålla att det offentligrättsliga resonemang som Wennergren också för förefaller att vara mera betydelsefullt i sammanhanget. Utskottet betonar alltså riksbankens ställning som myndighet — en myndighet som i sitt handlande kommer att befinna sig i en situation av den art som Wennergren beskriver i anslutning till synpunkter som tidigare har framförts av bl.a. professor Nils Herlitz.

Herr talman! Jag har naturligtvis mycket noggrant läst det tryck det här gäller, innan jag ställde min fråga. De tre led det är fråga om är följande. För det första har utredningsmannen tagit upp den civilrättsliga aspekten och framfört starkt kritiska synpunkter och också ifrågasatt konsekvenserna för riksbanken vid en eventuell domstolsprövning. För det andra har utskottet i sitt yttrande understrukit den offentligrättsliga aspekten och i stort sett gått förbi den civilrättsliga och jag kan ansluta mig till denna ståndpunkt. Men när utskottet för det tredje drar den slutsatsen, att riksbanken inte har handlat felaktigt, då finns det fog för den fråga jag ställde. Skall man alltså av utskottets skrivning dra den slutsatsen, att man ställer mindre stränga anspråk på offentligrättsligt handlande än på handlandet på det privaträttsliga fältet? Det är det resultatet resonemanget för fram till, och om denna slutsats har dragits av utskottet, frågar jag: Skall detta ges generell tillämpning? Delar alltså utskottet min uppfattning, nämligen att gängse förvaltningsrättsliga bestämmelser skall tillämpas vid offentliga organs handlande och att den begränsning dessa regler uppställer är mycket strängare än den som gäller handlandet på det privaträttsliga fältet? På denna fråga har jag inte fått något svar av herr Ståhle.

Herr talman! Riksdagens revisorer, som har föranstaltat om den utredning det här gäller, har inte kommit till något annat resultat än att de föreslår utskottet att bevilja riksbanksfullmäktige ansvarsfrihet för sitt handlande under år 1969 — och det är detta vi har understrukit.

Herr talman!

Herr talman! Jag gjorde givetvis en mycket kort anmälan om centerpartiets reservation, ty jag ansåg den vara mycket orealistisk. Det understryker jag även i detta anförande. Herr Ferdinand Nilsson pläderade nyss för sina synpunkter angående de höga räntorna. Det är klart att ingen är intresserad av höga räntor. Men i det särskilda läge som för närvarande råder måste även vi i vårt land anpassa oss till omvärlden för att över huvud taget ha möjligheter att klara vår ekonomi. Jag vill understryka den saken, herr Ferdinand Nilsson. Jag vill göra ett tillägg till mitt svar till herr Bohman. Jag har här i min hand Wennergrens sammanfattning till revisorerna. I sitt offentligrättsbetonade resonemang anger Wennergren bl.a. vissa allmänna rättsstatliga grundsatser som myndigheterna måste iaktta. Utskottets uttalande innebär naturligtvis bl.a. ett understrykande härav.